Fru talman! Jag får tacka ministern för det upplästa svaret. Tyvärr gav det inga svar på frågorna i interpellationen och inte heller på de frågor som de anhöriga har. Fru talman! Tiden medger inte en genomgång av alla omständigheter i det tragiska fallet med paret Silvas plötsliga och oförklarliga död, med 48 timmars mellanrum, under en semesterresa till Dominikanska republiken i mars 2020. Omständigheterna är uppenbart anmärkningsvärda både under och efter dödsfallen. Det ena dödsfallet skedde inom dominikanska myndigheters egna väggar, och bland mycket annat kan tilläggas att stora belopp togs ut från ett kontokort tillhörande en av de avlidna flera veckor efter att han hade avlidit. Det är ett kontokort som dessutom hela tiden funnits i den dominikanska polisens förvar. Vill man ta del av alla omständigheter i det här fallet kan man läsa interpellationen på riksdagens hemsida. Anledningen till interpellationen är utrikesministerns avsaknad av agerande gällande ens de mest graverande frågetecknen kring dominikanska myndigheters ageranden och utlåtanden i förhållande till Sverige och två svenskars plötsliga dödsfall. Detta står i tvär kontrast till exempelvis USA:s agerande under liknande omständigheter i precis samma land. Fru talman! Efter att interpellationen skrevs har UD tvingats lämna ut 200 sidor material om fallet till Jönköpings-Posten. UD vägrade först lämna ut någonting över huvud taget men har nu fått göra det efter att tidningen inlett en överklagandeprocess. I det här materialet bekräftas samtliga de uppgifter som redovisas i den här interpellationen och som Jönköpings-Posten påtalat i mer än ett års tid. Det föranledde dessutom en räcka nya frågor som kommer att behöva besvaras. Jag återgår till de frågor jag har ställt till utrikesministern. Framställan av dessa har godkänts av talmannen; det är därför vi har den här debatten i dag. Statsrådet behöver precisera och utveckla sina svar, annars kommer hon att behöva besvara fler interpellationer i denna fråga. Framför allt behöver anhöriga få svar. Fru talman! De enda kontakter med Dominikanska republiken som Utrikesdepartementet har haft under drygt ett år har skett på tjänstemannanivå. Omständigheterna kring paret Silvas död måste nu givetvis tas upp på den politiska nivån, eftersom man bevisligen inte har kommit en millimeter under drygt ett år. Jag får därför ytterligare precisera och upprepa min fråga till utrikesministern: Är hon beredd att nu själv, efter drygt ett år, ta initiativ i frågan?

Fru talman! Jag noterar att utrikesministern inte på något sätt vill besvara min fråga. Jag förväntar mig inte - och ingen förväntar sig - att utrikesministern ska göra något som inte ligger inom ramen för hennes tjänsteutövning. Det enda vi kräver är att utrikesministern ska gå in, inom ramen för sin tjänsteutövning, och börja agera. Utrikesministern har ju skjutit detta ifrån sig i ett år nu. Som man konstaterade på en ledarsida förra månaden: Ingenting tyder på att den påstådda signalen gått fram till de dominikanska myndigheterna - tvärtom. Det är klart att det inte finns ett egenvärde i att utrikesministern och den politiska nivån går in i ett ärende om det inte behövs. Men här behövs det ju. Här krävs det. UD har ju inte kommit någonstans i ärendet under mer än ett år - inte en millimeter, fru talman. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av UD:s egna utlämnade handlingar, som vi kunde läsa om i Jönköpings-Posten under gårdagen. Utrikesministern sa också i sitt svar att man kommer att fortsätta att påtala för företrädare för Dominikanska republiken att omständigheterna kring paret Silvas dödsfall måste utredas ytterligare. Det är ju intressant, fru talman, och jag skulle vilja att utrikesministern redogör för hur detta kommer att göras. Återigen: Är utrikesministern beredd att inom ramen för sin tjänsteutövning själv ta initiativ i denna fråga efter att ha försökt att hålla frågan ifrån sig i drygt ett år? Värdefull tid har till stora delar gått till spillo. Fru talman! Det är nu hög tid att stoppa den hänvisningscirkus som UD och vissa övriga svenska myndigheter ägnat sig åt i det tragiska fallet med paret Silva. Det finns ett antal ostridiga fakta här som jag skulle vilja att utrikesministern problematiserade kring samt ytterligare ett antal frågor som faktiskt behöver besvaras. Ett av dessa fakta är att Dominikanska republiken hamnade först på plats 137 av 180 - plats 1 är bäst och plats 180 sämst - i Transparency Internationals index, som mäter omfattningen av korruption med mera bland världens länder. Vi talar alltså om ett av de 50 mest korrumperade länderna i världen. Utrikesministerns tilltro till dominikanska myndigheter är därför, ärligt talat, något svår att förstå. Framför allt är oviljan att agera gentemot Dominikanska republiken i denna fråga obegriplig. Främst behöver en fråga besvaras som utrikesministern utelämnat och över huvud taget inte nämnt.

Innan obduktion sker ska om möjligt samtycke inhämtas från den avlidnes anhöriga. Min sista fråga till utrikesministern är: Har UD gjort allt detta?

Fru talman! Jag konstaterar att utrikesministern inte alls har agerat själv och uppenbarligen, vilket jag hoppas kommer att förändras, inte är beredd att göra det heller. Oavsett vilka frågor jag ställer i denna debatt står utrikesministern och läser innantill från en på förhand skriven text som inte på något sätt hanterar de frågor som ställs här nu. Utrikesministern säger att man är engagerad i fallet - tillåt mig att uttrycka tvivel över detta, fru talman. Då hade man tagit reda på mer, eftersom man har haft ett antal veckor på sig inför denna interpellation och ett drygt år att agera mer i frågan. Återigen: Det är ingen som förväntar sig att utrikesministern ska gå utanför det som är möjligt inom ramen för hennes tjänsteutövning. Det enda som jag tycker att man har rätt att förvänta sig är att utrikesministern agerar inom ramen för sin tjänsteutövning, men det har utrikesministern absolut inte gjort. Jag konstaterar också att detta inte kommer att vara vare sig första eller sista gången som utrikesministern får diskutera just fallet Silva i riksdagens talarstol, utan vi kommer att återkomma med frågor och interpellationer, för det här ska inte glömmas bort och stökas undan. Återigen vill jag vädja till utrikesministern att börja ta initiativ i frågan, naturligtvis inom ramen för hennes tjänsteutövning. Framför allt bör utrikesministern engagera sig i fallet och ta initiativ på de sätt som är möjliga inom ramen för hennes tjänsteutövning. Jag har inför framtiden också en rekommendation och ett önskemål, fru talman, och det är att hon sätter sig in något mer i det fall som hon haft god tid på sig att sätta sig in i, under drygt ett års tid.